Herr talman! Jag har i detta ärende kommit att få spela den lika överraskande som för mig ovana rollen att föra bevillningsutskottets talan. Högerrepresentanterna har nämligen kommit att ensamma stå bakom samtliga de yrkanden i vilka utskottsbetänkandet utmynnar. Det kanske inte är i kraft av vår röststyrka som vi gör det, utan det är delvis med lottens hjälp vi har kommit i detta läge. Jag nödgas emellertid att göra en viss reservation för motiveringen, som jag inte är beredd att i alla delar instämma i. Jag skulle ha velat haft den något annorlunda, men det betyder mindre i sak. Propositionen är, som herr Tistad nyss framhöll, en förelöpare till den väntade propositionen om mervärdeskatt. Det är alltså denna skatt som kastar sin slagskugga över fältet. Syftet är att motverka att investeringar i maskiner och andra döda inventarier av skattemässiga skäl uppskjutes till den 1 januari 1969, då förordningen om mervärdeskatt skall träda i kraft. Därför föreslås ett särskilt extra investeringsavdrag vid den statliga inkomsttaxeringen, motsvarande 10 procent av anskaffningskostnaden för inventarier som anskaffas under år 1968 och, enligt utskottets förslag, även under år 1967. Till skillnad från propositionen, som upptar en värdegräns av minst 5 000 kronor, föreslår = utskottsmajoriteten 3 000 kronor, detta för att jordbrukare och småföretagare inom handel och industri skall kunna komma i åtnjutande av det föreslagna avdraget. Utskottet är enigt om att en av mervärdeskattereformen betingad förskjutning i tiden av maskininvesteringarna inte är önskvärd ur allmän konjunkturpolitisk synvinkel. Med tanke på de sysselsättningssvårigheter som för närvarande råder och den begränsade ordertillgången inom speciellt den mekaniska verkstadsindustrin är det ytterst angeläget att investeringsverksamheten på maskinområdet hålls uppe och stimuleras. Därom är vi väl alla ense. Jag vill inom parentes erinra om att vi från högerpartiet tidigare i samma syfte har yrkat på borttagande av omsen på näringslivets investeringar. Man kan, herr talman, naturligtvis ha olika meningar om vilka metoder som i dagens läge skall väljas för att tillgodose det syfte varom vi är ense, nämligen att motverka förskjutningen av maskinanskaffningarna från år 1968 till år 1969. Propositionen och utskottsmajoriteten har valt linjen med avdrag vid den statliga inkomstbeskattningen; vi har funnit att det är en lämplig översångsanordning. Folkpartiet och centerpartiet, som har valt en annan linje, godtar det extra investeringsavdraget för första halvåret men vill för andra halvåret helt avskaffa omsättningsskatten på investeringarna. I sak är skillnaden kanske inte så stor. Jag vill gärna medge att mittenpartiernas förslag ur det enskilda företagets synpunkt erbjuder något större fördelar än propositionens förslag; mittenpartiet tillgodoser därigenom också syftet något mera effektivt.

Men någon stor skillnad är det inte. Mittenpartiernas förslag verkar också gynnsamt rent likviditetsmässigt — det får alltså en omedelbar effekt, företagarna slipper betala omsättningsskatt på investeringarna redan från den 1 juli. Propositionen får effekt först vid 1969 års taxering och 1970 års beskattning.

Både för skattemyndigheterna och för de skattskyldiga blir detta besvärligt. Det är alltså väsentligen rent praktiska skäl som föranlett ståndpunktstagandet. Man kan tillägga, att om vi från 1969 års ingång får mervärdeskatt — alltså ett tredje system, där mervärdeskatt debiteras på fakturan men sedan undanröjes genom avdragsmöjligheten — så blir tillämpningssvårigheterna ännu större såväl för myndigheterna som för de skattskyldiga. Skattesystemet är tillräckligt invecklat redan nu, och vi menar nog att man bör akta sig väl för att låta »hopp jerka» få alltför stort spelrum inom skatteväsendet; vi är rädda för att det skulle bli ett alltför stort utrymme härför med den uppläggning mittenpartierna föreslår. Därtill kommer slutligen att skattebortfallet enligt mittenpartiernas linje blir ungefär 300 miljoner, medan det blir 150 miljoner enligt propostionens och utskottets förslag. Den av utskottets lottmajoritet förordade sänkningen av värdegränsen från minst 5 000 till 3 000 kronor finner jag beaktansvärd för att inte småföretagarna skall bli utestängda. Småföretagarna är ju mycket goda beställare. Jag instämmer alltså i det avseendet helt och hållet med herr Tistad. Gentemot herr Werner skulle jag vilja säga att jag tycker att utskottsförslaget kan vara motiverat även om inte mervärdeskatten kommer. Det innebär i dagens läge en lämplig åtgärd i konjunkturstimulerande syfte. Då slutligen utskottsbetänkandet även i ett par andra detaljer är bättre än propositionen yrkar jag, herr talman, bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Herr Jacobsson talade bra på utskottets vägnar, och jag behöver inte upprepa de argument han här har framfört. Egentligen skulle han hålla med mig i den fråga där jag och mina partivänner har en avvikande mening, nämligen gränsen där avdraget skall börja. Jag skulle nästan vilja säga att det inte bara är sakliga skäl som har gjort att högerpartiet kommit med bland majoriteten när det gäller denna fråga. Det kanske också är andra synpunkter som har spelat in, och det skall jag inte klandra högerns representanter för. Men det hade enligt mitt sätt att se varit logiskt om de konsekvent hade följt oppositionen. Det har skett ändringar i utskottet, och dem är vi ense om. Det återstår för mig att yrka bifall till reservation nr 2, som innebär bifall till Kungl. Maj:ts förslag när det gäller gränsen 5 000 kronor i stället för 3 000 kronor, som är den gräns lottmajoriteten har satt.

Herr talman! När den 25-procentiga investeringsavgiften för byggnadsarbeten infördes för något mer än ett år sedan riktade vi från mittenpartiernas sida mycket stark kritik mot den. Vad som sedan har hänt ger inte anledning att ta tillbaka någonting av vad vi då sade. Den lovprisning av avgiftens välgörande verkningar som kommer till uttryck i utskottets betänkande, bakom vilket står utskottets socialdemokratiska halva, kan vi inte instämma i. Vi kan inte heller finna att Kungl. Maj:ts dispensgivning har handhafts på ett smidigt, likformigt och rättvist sätt som utskottet vill göra gällande. Av den sammanställning som är fogad som bilaga till utskottets betänkande framgår att det — frånsett centrumanläggningar i nya bostadsområden, vilka helt riktigt fått en särbehandling — är bensinstationer och bilreparationsverkstäder som rönt den största välviljan, medan kyrkor, samlingslokaler och idrottsanläggningar har blivit jämförelsevist snävt behandlade. Under utskottets överläggningar berättades om ett fall där man på en ort i Mellansverige samtidigt skulle bygga en bensinstation och ett missionshus. Dispens beviljades för bensinstationen men inte för missionshuset. Ett av de skäl vi i fjol anförde mot investeringsavgiften var att den skulle komma att skapa ett uppdämt byggnadsbehov på det oprioriterade området, som skulle ställa till svårigheter när avgiften en gång upphörde. Ett sådant uppdämt behov existerar redan. Detta är just nu troligen så stort att ett avskaffande av investeringsavgiften vid nästa månadsskifte — som högerledamöterna i utskottet i en reservation föreslår — skulle leda till en plötslig efterfrågeökning på byggnadsmarknaden vilken med hänsyn till årstiden skulle få vissa icke önskvärda effekter. Enligt gammal beprövad erfarenhet är det tyvärr så att man inte lika lätt avskaffar en reglering som man inför den. Vi anser därför att investeringsavgiftens upphörande — som är bestämt till den 30 september i år — måste förberedas genom en ökning av dispensgivningen. På så sätt skapar man förutsättningar för en så mjuk övergång som möjligt. Det finns också arbetsmarknadspolitiska skäl för en mera generös dispensgivning, eftersom det inom byggnadsfacket just nu råder en inte alldeles obetydlig arbetslöshet. Inom ramen för den ökade byggnadsverksamhet på det oprioriterade området, som vi anser att det finns uirymme för, bör enligt vår mening särskilt dispensansökningar som gäller kyrkor och kyrkliga samlingslokaler, sporthallar och idrottsanläggningar göras till föremål för en liberal bedömning. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 2 av herr Erik Filip Petersson m.fl.

Herr talman! När den särskilda investeringsavgiften på <oprioriterade byggen infördes var det inte av skattepolitiska skäl. Man betonade tvärtom att den inte kommer att ge någon större inkomst till staten, utan att det var en rent konjunkturpolitisk åtgärd. Den var från början på sitt sätt felaktigt konstruerad, därför att man inte kunde veta någonting om konjunkturen efter 1968. Den uppdämning som herr Tistad påpekade skulle därför mycket riktigt kunna inträffa. Och den skulle kunna inträffa i ett mycket olämpligt läge om konjunkturen utvecklade sig på ett sådant sätt. När det nu inte var av skattepolitiska skäl som denna investeringsavgift infördes, borde den rimligen — när konjunkturen har förändrats så att konjunkturen är helt olika mot när avgiften infördes — omedelbart tas bort. Vi har från vår sida inte gått så långt att vi omedelbart vill slopa den, men den mjukare övergång som här har föreslagits fram till ett avskaffande av avgiften synes i dag mycket starkt konjunkturpolitiskt motiverad. Herr talman! Jag ber därför att få ansluta mig till det yrkande som herr Tistad har framställt.

Herr talman! När förslaget om den 25-procentiga investeringsavgiften för ra året behandlades framfördes från högerpartiets sida gemensamt med folkpartiet och centerpartiet en kraftig kritik mot förslaget. Jag skall litet utförligare än herr Tistad ta upp denna kritik. Kritiken gick ut på att regeringen trots de betydande befogenheter att stödja byggnadsverksamheten som fanns — de innefattas ju i lagen om igångsättningstillstånd — ovanpå detta system ville lägga den ifrågavarande investeringsavgiften. Vi skulle med andra ord få ett dubbelverkande system. Vi fick ett sådant system, vilket dessutom innefattade stora olägenheter för byggnadsverksamheten som sådan. Meningen med det hela var att vi skulle skärpa det selektiva system som fanns och därigenom dirigera över de samhälleliga resurserna i kapital och arbetskraft till bostadsbyggandet. Fördelarna ansågs bl.a. ligga på det rent administrativa planet. Man skulle därmed också lätta bördan och trycket på den administrativa apparaten, dvs. på länsarbetsnämnderna. Kritiken gick också ut på att man riskerade att skapa arbetslöshet genom att den nya avgiften uttryckligen angavs skola innebära en skärpt begränsning av det icke prioriterade byggandet, för vilket sedan våren 1966 stor restriktivitet uppehålles vid tillståndsgivningen. Detta allt enligt den då föreliggande propositionen. Kritikerna gjorde gällande att det skulle bli grus i maskineriet genom att projekteringen av de enskilda byggprojekten skulle förlamas och därmed arbetslöshet uppstå, framför allt bland konstruktörer och arkitekter. Vi menade också att arbetsmarknadssituationen var sådan att arbetslöshet kunde riskeras även bland byggnadsarbetarna. Medan vår högt värderade kollega Knut Johansson m.fl. i debatten i denna kammare befarade en överhettning inom byggnadsverksamheten på sommaren 1967 om avgiften inte infördes, gav jag för min del uttryck för en mera pessimistisk syn på arbetsmarknadssituationen. Vi kan kanske fråga vem som fick rätt? Jag skulle inte yttra mig själv därom. Men om vi nu ett år efteråt skulle försöka överblicka följderna av den förda politiken, är det tydligt att meningarna är mycket delade allt efter de skilda utgångspunkter man har. Det framgår bland annat av utskottsbetänkandet. För utskottsmajoriteten representerar den 25-procentiga avgiften närmast något av de vises sten. Sålunda anger majoriteten att den förbättrade balansen på byggnadsarbetsmarknaden under år 1967 i icke ringa grad var resultatet av investeringsavgiften. Vidare sägs det att avgiften bidragit till att nedbringa byggnadskostnadsstegringen, motverka = löneglidningen, «förbättra kreditförsörjningen och möjliggöra en icke oväsentlig ökning av de angelägna byggnadsinvesteringarna. Man känner sig nästan frestad att med salig konung Fredrik I utropa: »Potz Tausend, haben wir das alles getan?» Jag vill inte bestrida att investeringsavgiftens införande fick en omedelbar och kraftig rent psykologisk effekt. Den var avsedd att innebära ett byggnadsstopp för oprioriterade objekt, och den fick också till följd en inbromsning av hela den berörda delen av byggnadsverksamheten. Det blev därmed stark oreda inom planeringen och i varje fall temporärt — det vill jag understryka — en viss ökning av arbetslösheten inom byggfacket. Sådana tvärbromsningar är aldrig lyckliga för samhällsmaskineriet — det gnisslade vid övergången. Det visade sig också ganska snart, att man slagit till bromsarna alltför kraftigt, och detta framtvingade efter hand en från början icke avsedd relativt friskostig licensgivning för vissa objekt. Finansdepartementet fick full sysselsättning med att pröva licensansökningar.

Frågan därom, herr talman, besvaras inte i utskottsbetänkandet. Det är inte så enkelt att planhushålla. Det gäller ofta för planhushållarna att ställa till rätta och att sopa upp efter de misstag som man i det föregående har gjort, och så har man fått göra även i detta fall. Jag skall, herr talman, inte ytterligare uppehålla mig vid det förflutna utan beröra motionärernas och högerreservanternas krav på investeringsavgiftens slopande redan vid utgången av mars månad. Det är väl ingen som tror att ett beslut av den innebörden skulle medföra ett totalt frisläppande av alla icke prioriterade byggen från den 1 april. Först och främst är detta av rent tekniska skäl omöjligt — det tar åtskillig tid kanske flera månader att förbereda och planera nya byggnader, att upprätta entreprenadhandlingar m.m., innan man kan sätta i gång. Enligt reservanternas mening bör ett slopande redan nu medföra en mjukare accelerering av byggnadsverksamheten än om man tillämpade den förut aviserade startdagen, alltså den 30 september — alla vet ju att starten då skall ske. Två olika anordningar kan alltså nu tillämpas. De ena är det som herr Tistad gjorde sig till tolk för, nämligen att ha en efterhand alltmera liberal dispensgivning, och det andra är det system vi har tänkt oss, nämligen ett frisläppande. Det är kanske i praktiken inte så stor skillnad mellan våra system. Men därtill kommer att man, om man slopar avgiften, fortfarande har kvar systemet med igångsättningstillstånd, därvid = beslutanderätten = tillkommer Kungl. Maj:t i stället för som tidigare länsarbetsnämnderna, som ju har ansetts vara alltför släpphänta. Herr talman! Jag yrkar bifall till den med 1 betecknade reservationen av herr Yngve Nilsson m.fl.

Herr talman! Jag vill börja med ett positivt konstaterande. Det gäller beviljandet av dispenser för centrumanläggningar i anslutning till ny bostadsbebyggelse. Inga sådana ansökningar har avslagits. För drygt ett år sedan hade bevillningsutskottets ordförande och jag ett kort meningsutbyte i frågan, varvid jag talade för att sådana anläggningar regelmässigt skulle befrias från investeringsavgift. Jag har ingen anledning att klaga över behandlingen av denna kategori byggprojekt sedan väl olyckan skett, d.v.s. sedan den av oss kritiserade investeringsavgiften infördes. Så till kritiken. Redan i höstas kritiserade jag i en frågestund denna investeringsavgift, och med anledning av utskottets skrivning på sidan 8 i betänkandet vill jag ånyo belysa vad som verkligen skedde förra året. Utskottet skriver: »Den förbättrade balansen på byggarbetsmarknaden under år 1967 torde i icke ringa grad vara ett resultat av investeringsavgiften.» Jag kan icke dela denna uppfattning. I verkligheten blev det så beträffande den stora tunga kategorin, betecknad »affärshus, kontorsoch bankhus», att skillnaden i igångsättning mellan de tre första kvartalen 1967 och motsvarande tid 1966 var helt obetydlig. Krympningen blev knappt 3 procent, eller i pengar räknat 16 miljoner kronor. Den nämnda kategorin representerar hela tre fjärdedelar av kölistan. Anledningen var helt enkelt att en mycket kraftigt forcerad igångsättning utlöstes under jaunari och februari 1967, alltså före den kritiska dagen 1 mars. Det skedde givetvis just på grund av förslaget till investeringsavgift. Jag har sett statistiska uppgifter ägnade att förhärliga denna reglering, så konstruerade att man jämför perioden efter den 1 mars med ett antal månader dessförinnan, varvid självfallet de mycket höga siffrorna i januari och februari helt förryckt jämförbarheten. Jag betraktar ett sådant förfaringssätt som kvalificerad misshandel av ett siffermaterial. Andra fall av missvisande redovisning har också förekommit. Så lämnade t.ex. finansminister Sträng i sitt anförande vid Nationalekonomiska föreningens traditionella budgetsammankomst i januari en siffra, som var fel i storleksordningen med en och en halv miljard kronor. Den gången gällde det att tala om hur fin broms den här avgiften hade varit, och det kunde mätas i kösiffran, som herr Sträng uppgav till 3,4 miljarder kronor. Den rätta siffran var 1,9 miljard kronor. Finansministern tog i sin redovisning med bostadshus utan statligt stöd, som ingår i kölistan vad igångsättningstillstånd beträffar men som ju ingenting har att göra med investeringsavgiften. Investeringsavgiften har väl i ganska ringa grad bidragit till den bättre balansen på byggarbetsmarknaden. Först när vi på höstkanten förra året behövde en ökad igångsättning började efterverkningarna av den stora igångsättningen i januari och februari att ebba ut. Effekten kom alltså för sent. Herr talman! Jag vill helt instämma i de synpunkter som herr Gösta Jacobsson tidigare har framfört.

Herr talman! Det är med anledning av utskottets behandling av motionerna om befrielse från investeringsavgift för den katolska Eugeniaförsamlingen här i Stockholm, som jag vill framföra några synpunkter. Utskottet har i sitt utlåtande tagit med en sammanställning över samtliga per den 9 februari i år avgjorda ansökningar om befrielse från investeringsavgift. Denna framställning visar att hittills kyrkobyggen för drygt 22 miljoner kronor har befriats från avgiften. Dispensansökningar för en kostnad om cirka 60 miljoner kronor har samtidigt avslagits. I utlåtandet finner man hur utskottet ger uttryck för medkänsla med Kungl. Maj:t i dess uppgift att träffa avgöranden i dessa frågor. Men jag tycker det hade varit bättre om utskottet visat sin medkänsla med Eugeniaförsamlingen, som genom just denna investeringsavgift oförskyllt har hamnat i en verkligt allvarlig situation. Egentligen var församlingen tvungen att flytta från sina lokaler senast den 1 april, men genom välvilja från Stockholms stad får man fira påsk i sin gamla kyrka och får vänta med avflyttningen till månadsskiftet april-maj. Man har som bekant av staden fått sig en tomt anvisad, och där skall den nya byggnaden vara klar senast den 1 april 1970. Om inte, så utdöms vite om en halv miljon kronor. I avtalet med Stockholms stad krävs att på den nya tomten utöver kyrka skall uppföras kontorshus och garage. Projektet blir, som var om en förstår, mycket dyrare på det viset än om man bara hade behövt uppföra de kyrkliga lokalerna. Eugeniaförsamlingen hade kunnat stå för kostnaderna — de belöper sig på cirka 10 1 2 miljoner, som avgiften skulle uppgå till. Församlingen har skaffat fram de här 10 1/2 miljonerna främst genom insamling, och nu är man liksom fångad i en rävsax. Tillstånd att bygga får man inte om man inte betalar investeringsskatten, vilket man inte kan, och blir det nya bygget inte klart i tid får man punga ut med ett vitesbelopp på en halv miljon kronor. Nog verkar väl detta ärende vara av just sådan natur, att finansdepartementet borde haft lätt att ge dispens. Jag tycker att bevillningsutskottet kunde ha visat mer intresse i sak och inte bara krupit bakom Kungl. Maj:t. På mig verkar det som om brist på förståelse hittills fått bestämma i denna sak. Detta är så mycket mer beklagligt som det hela går ut över en församling, som till 30 procent består av invandrare och som samlat in hälften av beloppet för byggnadskostnaderna från = utlandet. Jag tycker det hela rimmar mycket illa med regeringens uttalade intresse för invandrarnas anpassning, även den religiösa. Vad säger egentligen herr inrikesministern Rune Johansson? Nu är väl, enligt vad jag förstår, bästa sättet att få en ändring till det bättre att riksdagen bifaller reservation nr 1, ty då upphör ju den här investeringsskatten med mars månads utgång.

Herr talman! Det är många talare som nu ur olika synpunkter har vänt sig emot utskottsmajoritetens ställningstagande till de motioner som föreligger i detta ärende och som i huvudsak gäller den 23-procentiga investeringsavgiften. Herr Tistad började med att säga, att situationen på byggnadsmarknaden inte är så gynnsam som har beskrivits i utskottets utlåtande. Jag skall akta mig för att gå in på detta. När jag i utskottet berörde den nuvarande situationen, betecknades mitt inlägg av herr Gösta Jacobsson som »lyriskt». Eftersom jag inte av födsel eller vana är lyrisk till min mentala läggning, utan i allra högsta grad är materialist, skall jag inte ifrån denna talarstol förleda herr Jacobsson att tillägna mig egenskaper som jag inte har. Otvivelaktigt är det emellertid så, att investeringsavgiften, tillsammans med en hel del andra åtgärder, har skaffat oss en balans på byggmarknaden under 1967, som helt avviker ifrån vad vi hade tidigare. Jag är ändå aktivt verksam inom detta område och kan därför dagligen följa utvecklingen.

Det är givet att om kreditinstituten åtar sig garanti för en viss sektor av byggmarknaden, måste andra hållas tillbaka, och den 25-procentiga avgiften har gjort detta möjligt. Vi har sluppit den överhettning på byggmarknaden, som har karakteriserat de tidigare åren, och detta har haft en gynnsam inverkan på kostnadsutvecklingen och medfört ett betydligt lugnare tempo. Det är alltså värdefulla resultat, som vunnits genom den balans som har åstadkommits. Att detta helt skulle vara den 23-procentiga investeringsavgiftens förtjänst är väl för mycket sagt, det medger jag. Det är så mycket annat som också påverkat utvecklingen 1967. Den som är aktiv inom byggnadsmarknaden och läser den motion, som bildar underlaget för reservation nr 1 till betänkandet, blir något betänksam för att han inte känner igen sig. Här talas om reglering, restriktioner och dirigering; det statliga regleringssystemet har inneburit en låsning, som fått oerhörda negativa effekter på hela byggsektorn. Regeringens agerande har påfallande ofta haft ryckighetens stämpel. Detta betecknar jag som en ren karikatyr av situationen — jag lever, som sagt, nästan dagligen i kontakt med byggmarknaden och har inte märkt någonting av denna atmosfär. Herr Tistad säger, att dispensgivningen inte varit rättvis — bensinmackar har fått ett alldeles för stort utrymme. Ja, i den tabell, som finns redovisad som bilaga till utskottets utlåtande, verkar det tyvärr, måste jag säga, som om man varit generös i sin dispensgivning på denna punkt. Men detta föran leds av en omständighet, som vi själva förorsakat här i riksdagen genom att besluta om högertrafik. Det gäller följinvesteringar i samband med högertrafiken, som tydligen har tvingat statsmakterna till en generös dispensgivning. När bevillningsutskottet i fjol tog den 29-procentiga investeringsavgiften, framhöll vi nödvändigheten av att se till att man visade särskilda hänsyn till behovet av centrumanläggningar, som skulle tillkomma i nybyggda bostadsområden. Det har visat sig att finansdepartementet därvidlag helt följt rekommendationen. Det finns, som herr Lundberg riktigt underströk, icke någon sådan centrumanläggning som inte fått dispens. Byggarbetslösheten var herr Tistad också inne på. Ja, den finns redovisad. Jag representerar en expanderande region som tyvärr tvingas redovisa byggarbetslöshet, men den går inte att avhjälpa genom att sätta i gång nya byggen, beroende på att det råder obalans inom byggnadsarbetarkåren. Samtidigt som det redovisas en rätt stor arbetslöshet bland betongarbetare och cementarbetare redovisas brist på rörmokare och elektriker, och hittills har man inte kunnat bygga hus med mindre än att man har yrkesmän inom alla branscher tillgängliga för ett bygges uppförande. Herr Gösta Jacobsson talade om att den 25-procentiga investeringsavgiften hade bidragit till arbetslöshet bland tekniker och arkitekter. Det är möjligt, men vi kan ändå inte uppehålla en överhettad byggmarknad bara för att sysselsätta tekniker och arkitekter. Det blir alldeles för kostsamt. Skicka över dem till någon omskolningskurs hos arbetsmarknadsverket i stället, ty det blir billigare. För att återgå till den redovisade dispensgivningen så tycker jag nog att den som önskar generösare dispensgivning, framför allt för kyrkliga byggen, bör läsa redovisningen med stort intresse. Av den framgår nämligen att just kyrkliga samlingslokaler blivit mest gynnade i fråga om dispensgivning. Det område som jag sysslar med och är intresserad av, de profana samlingslokalerna, är den verkliga strykpojken i redovisningen. De kyrkliga ändamålen tycker jag har blivit väl tillgodosedda. Om sedan alla kyrkliga samfälligheter som fått avslag på sina ansökningar handlar som den i Uppsala, så uppför de sina byggnader och betalar också investeringsavgiften. Jag har upplevt på hemmaplan att det inte har byggts kyrkor på många herrans år, men just när investeringsavgiften infördes blev det bråttom att bygga inte mindre än tre stadsdelskyrkor, för vilka man betalar investeringsavgiften av skattemedel. Det är också en hantering, som det kan finnas anledning att ställa sig något frågande inför.

Herr talman! Det är mig ett sant nöje att konstatera, att herr Einar Eriksson i dag i kammaren talar med sin materialistiska tunga. Jag känner bättre igen honom med de tonfallen än när han talade med sin lyriska tunga i bevillningsutskottet. Han medgav nu utifrån de erfarenheter på byggnadsområdet, som han otvivelaktigt har, att investeringsavgiften inte var den allena saliggörande medicinen på detta område. Att så skulle vara fallet framgår däremot av bevillningsutskottets betänkande.

Jag vill dock peka på en del andra faktorer, som här jämväl har spelat in. Investeringsverksamheten inom näringslivet och industrin har sålunda varit mindre, och balansen på kreditområdet har till väsentlig del, tror jag, berott på den expansiva kreditpolitik som bedrivits under det sista året. Herr Einar Eriksson var inte beredd att utan vidare slopa investeringsavgiften den 30 september, utan hänvisade till den utredning som pågår. Då hamnar vi ju litet grand i det blå när vi ser den 30 september framför oss och inte vet någonting om vad som skall komma. Nu tror jag inte att detta är hela världen, eftersom man ju har möjligheterna med igångsättningstillstånd; jag har aldrig kunnat förstå att man till den milda grad som skett har underkänt den verksamhet som bedrives av länsarbetsnämnderna. Så menade tydligen herr Eriksson att det skulle ske en stor olycka om investeringsavgiften slopades den 1 april. Jag tror inte alls på de farhågorna.

Därför dröjer det kanske åtskilliga månader innan det hela kommer i gång. Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten ytterligare.

Herr talman!

Och varför skall man tala alltför mycket om den snö som föll i fjol? Herr Eriksson menade emellertid, att jag påstått att det inte hade skett några förbättringar på byggnadsmarknaden under 1967. Det vill jag inte alls påstå. Jag har mycket stor respekt för herr Erikssons kunskaper på detta fält och kan väl notera att hans beskrivning i väsentliga stycken är riktig. Men jag betvivlar att dessa verkningar till någon avsevärd del kan tillskrivas investeringsavgiften; man skulle väl ha nått dem också på annat sätt. Om ett så kraftigt vapen som denna investeringsavgift sätts i myndigheternas händer bör det naturligtvis också kunna användas till något gott, men jag tror att man skulle kunna utföra detta goda även med andra, mindre radikala medel. Herr Eriksson säger vidare att jag har betecknat dispensgivningen som orättvis. Ja, själva tillvaron av ett dispensförfarande när man genomför en avgift av rent prohibitiv karaktär innebär i sig själv en orättvisa. Det torde vara ganska omöjligt att tillämpa ett sådant dispenssystem rättvist. Tyvärr har dispensgivningen i stor utsträckning fått karaktären av slumpens skördar. Den har kanske tillämpats på ett ohumant sätt många gånger, på ett sätt som ur samhällets synpunkt har varit olämpligt och haft olyckliga verkningar. Jag vill dock inte beteckna dispensgivningen som en orättvisa. Om jag i någon mån skulle illustrera vad jag nu har sagt vill jag peka på Eugeniaförsamlingens bygge, som herr Blomquist tog upp. I det fallet tycker jag att regeringen när den vägrat dispens har förfarit på ett sätt, som måste vara upprörande för väldigt många människor. Man har hindrat en församling, där det finns många utlänningar, på ett sätt som jag skulle vilja beteckna som diskriminerande. Det är väl ett exempel på hur man inte skall handla. Herr Eriksson säger att kyrkliga samlingslokaler har blivit gynnade i förhållande till profana sådana lokaler. Det kan man hålla med om, men de har inte blivit gynnade i förhållande till bensinstationer och bilreparationsverkstäder. Det har begärts dispens för uppförande av bensinstationer till ett belopp av ungefär 28 miljoner kronor, och det har beviljats 15 miljoner kronor. Det har begärts dispens för bilreparationsverkstäder till ett belopp av närmare 37 miljoner kronor, och det har beviljats 30 miljoner kronor. När det gällt kyrkliga samlingslokaler har dispens begärts till ett belopp av 82 miljoner kronor, men endast 22 miljoner kronor har beviljats. Det är alltså här fråga om helt andra proportioner. Herr Eriksson säger att byggandet av bensinstationer och bilreparationsverkstäder sammanhänger med högertrafiken, men det vill jag bestrida. Det finns särskilda generella dispensbestämmelser för byggen, som sammanhänger med högertrafiken, och de byggen jag här nämnt har nog ett ganska lösligt samband — om ens något — med den saken.
Herr talman! Jag har, herr Eriksson, inte gjort några värdeomdömen om den hittillsvarande dispensgivningen i stort. Jag återgav bara de kalla siffrorna i utskottets sammanställning. Jag har främst pekat på ett fall, där jag menar att vederbörande beslutsmyndighet bort tillämpa dispensförfarandet. Herr Einar Eriksson tycker att det är beklagligt vad som har skett med Eugeniaförsamlingen, men, säger han, församlingen får som andra stå ut med ett provisorium. Den saken behöver herr Einar Eriksson inte vara rädd för; församlingen kommer att stå ut med det! Men det är inte det som det är fråga om, utan vad saken gäller är det faktum att församlingen måste känna sig fångad i en fälla, gillrad av de svenska myndigheterna. Det tycker jag att man måste inte bara beklaga utan även försöka rädda vederbörande ur den fällan.
Herr talman! Jag ber om ursäkt om jag fördärvar middagstiden för mina kolleger, ty jag är alltid förgrymmad över sådana som talar över tiden. Jag är emellertid inte ensam skuld till detta; det är ju så många andra som har haft synpunkter att framföra i detta ärende. Visst är det riktigt, herr Jacobsson, att även minskningen i industribyggandet har bidragit till en bättre balans. Men den minskningen spelar en mycket ringa roll. Vad vi beklagar oss över är att industribyggandet inte har ökat över den nivå där det ligger, och det är en annan sak. Det ligger dock på en relativt hög nivå jämfört med vad vi har vant oss vid på senare år. Herr Jacobsson säger vidare att det inte är någon olycka om avgiften slopas den 30 mars i år, eftersom det alltid finns en eftersläpning. Nej, så är nog inte fallet. De som har lämnat in ansökningar om dispens är ju beredda att sätta spaden i jorden omedelbart, ty detta har de varit tvingade att anmäla i sin dispensansökan. Är de inte klara att omedelbart sätta i gång, har de bedragit dispensmyndigheten. Beskedet om att sätta i gång byggverksamheten är nämligen en förutsättning för dispens. Herr Tistad säger att avgiften inte kan ha spelat den avgörande roll som man vill göra gällande. Jag sade tidigare att den ingår som en integrerande del i de åtgärder, som har bidragit till en balans. Om vi inte hade haft avgiften, skulle vi naturligtvis ha haft en sämre balans. Sedan säger herr Tistad att dispensgivningen har inneburit något av slumpens skördar. Dessa slumpens skördar har i varje fall tillgodosett just de speciella intressen, som herr Tistad talar för, nämligen kyrkobyggena.

Herr talman! Bankoutskottet har i detta utlåtande hemställt om fortsatt projektering av provisoriska lokaler i kvarteret Garnisonen. Högerns representanter har för sin del funnit det riktigt att tillstyrka denna hemställan, trots de starka invändningar vi anser oss kunna rikta mot en förläggning av riksdagen så långt från Helgeandsholmen som Garnisons-projektet innebär. Anledningen till vår tillstyrkan är att enig het — med undantag av herr Hagnell — har kunnat uppnås inom utskottet om att det av Stockholms stad framförda alternativa projektet att förlägga riksdagen provisoriskt till Sergels torg skulle av utskottet erkännas som ett fullt jämförbart alternativ till Garnisons-projektet. Det skulle alltså kunna presenteras riksdagen senare i vår vid sidan av Garnisons-alternativet, sedan Stockholms stad för sin del förklarat sig beredd att fortsätta projekteringen av Sergels torg parallellt med byggnadsstyrelsens projektering av kvarteret Garnisonen. Jag vill understryka att utskottet tagit fasta på Stockholms stads erbjudande och att utskottet räknar med att riksdagen skall vid sin prövning senare i vår av provisoriefrågan även kunna göra, som det heter, »en realistisk bedömning» av Sergelstorgs-alternativet. Beträffande Garnisons-alternativet skall detta också projekteras för att effektiv valmöjlighet skall stå till buds. Utskottet använder här om projekteringsuppdraget Garnisonen ordet »en beredskapsåtgärd» för att markera att riksdagen är obunden av det beslut som skall fattas i dag och som ju endast rör projektering av kvarteret Garnisonen. Jag vill också understryka att högerledamöterna satt som villkor för sin medverkan till fortsatt projektering av Garnisonen, att Sergelstorgs-alternativet skall underställas riksdagen på fullt jämförbar fot med Garnisons-alternativet. Hade vi icke nått detta resultat, hade vi biträtt den motion som avgivits av våra partikamrater och som yrkar avslag på fortsatt Garnisons-projektering. Jag säger detta för att förklara vår inställning till reservation 1 av herr Hagnell, som i kläm om än icke i motivering sammanfaller med högermotionens avslagsyrkande. Vi biträder alltså utskottets yrkande under punkten A och accepterar yrkandet under punkten B med hänvisning till utskottets skrivning. Vad så gäller utskottets hemställan under punkten C har vi avgivit en reservation med yrkande om projektering även av en provisorisk byggnad på riksdagshusplanen, Det är med andra ord fråga om ett tredje alternativ. Jag tror att jag skulle våga kalla detta för sparsamhetsalternativet. Såväl Garnisonssom Sergeltorgs-projekten kommer att vara ganska storstilade och kosta en hel del pengar på det ena eller det andra sättet. Om man emellertid utnyttjade riksdagshuset som det står och bara satte upp en provisorisk plenisal på riksdagshusplanen, borde det kunna bli ganska billigt. Dessutom blir det så litet tilltalande för stadsbilden att det blir lätt att göra sig av med i sinom tid. Byggnadsstyrelsen har, som framgår av bilaga 2, s. 21 i detta betänkande, sagt att den funnit det ekonomiskt fördelaktigaste alternativet vara just detta med en barack på riksdagshusplanen. Det skulle vara fullt funktionellt och möjligt att genomföra. Att byggnadsstyrelsen inte utreder detta alternativ beror på att förvaltningskontoret förklarat att riksdagens ledamöter och tjänstemän måste ha arbetsrum i sådan utsträckning att detta alternativ icke är önskvärt. Vi tycker nog att det argumentet inte väger särskilt tungt, och att arbetsrumsfrågan i viss mån överbetonas. Kanske behöver inte varje ledamot ha eget arbetsrum under provisorietiden. Utskottsmajoriteten säger att detta förslag till lösning av provisoriefrågan är föga realistiskt, men det beror väl på hur stora pretentioner man har. Vi har också velat dra fram en annan synpunkt. Vi vet inte hur förvaltningskontorets förslag till riksdagens permanenta förläggning ser ut. Det får vi se först vid kommande månadsskifte. Vi vet alltså inte vad som skall ske, för det första med vårt nuvarande riksdagshus och för det andra med riksbankens hus. Riksbanken förutsätts dock skola flytta till nya lokaler, varvid hus och tomt där blir lediga. Möjlighet borde då finnas att riva riksbankens hus och på dess tomt bygga en ny permanent plenisal plus andra utrymmen samt binda samman detta hus med nuvarande riksdagshus. Detta sistnämnda kunde då bevaras i stort sett oförändrat åt framtiden och nyttjas av utskott m.fl. En stor fördel med detta alternativ skulle bestå däri att riksdagen icke skulle behöva lämna Helgeandsholmen under någon tid alls. En annan sak förtjänar också att framhållas. Om riksdagen flyttar provisoriskt för så lång tid som ett tiotal år till Sergels torg eller Garnisonen med därvarande moderna lokaler, torde det förmodligen bli svårt att få den tidens riksdagsledamöter, som vant sig vid en hög standard, att bestämma sig för att återvända till Helgeandsholmen och utnyttja vårt nuvarande hus. Det skulle säkerligen anses vara att byta ner sig. Skall de återvända, kommer de förmodligen att kräva någonting mycket fint och mycket dyrt. Jag tycker därför att det finns skäl för att låta syna även en fattigmanströja åt riksdagen och yrkar därför bifall till reservation 2 vid utskottets hemställan under punkten C. Jag vill också i detta sammanhang erinra om förslaget att inköpa en båt och ombord på denna förlägga riksdagen under provisorietiden. Detta förslag har vi hänskjutit till förvaltningskontoret för prövning, och vi emotser därifrån en fullt objektiv bedömning av detta projekt. I dag erfordras emellertid ingen åtgärd från riksdagens sida, men senare i vår kommer givetvis även detta alternativ att redovisas för riksdagens slutliga ställningstagande.

Herr talman! Jag kan fatta mig ganska kort. Denna fråga har under lång tid debatterats man och man emellan, och det har bildats uppfattningar för och emot de olika alternativ som har stått utställda i sammanbindningsbanan. Jag har begärt ordet för att tala om reservation nr 1 i utskottets utlåtande, vilken är avgiven av en partikamrat till mig i andra kammaren. Reservationen går ut på att man vid den framtida utformningen av riksdagens lokaler bör pröva en form som gör det möjligt att bli kvar i detta hus. Här har tagits in så många alternativ i bilden, som är kostnadskrävande i en för ämnet ganska skrämmande omfattning. Vi ställer oss här ofta kritiska till investeringar för förvaltningsändamål inom andra grenar av samhället, som vi tycker verkar överdrivna. Jag tror inte att vi själva skall gå före med ett sådant exempel. Är det så att man för framtiden behöver en nybyggnad för förvaltningsändamål inom kvarteret Garnisonen, får det vara en sak för sig. Jag tror att det provisorium som riksdagen skulle få där inte skulle tjäna något annat ändamål än att jämna vägen för de förvaltningslokaler som till slut behövs — och den frågan måste få sin lösning direkt utifrån sina förutsättningar. Jag tror att det blir ett dyrt provisorium. Jag tror att det blir ett provisorium som av många praktiska skäl inte kommer att gagna den effektiva riksförvaltningens sak. Därför inskränker jag mig, som sagt, att hänvisa till de utredningar som har gjorts på uppdrag av tidigare utredningar i författningsfrågan, bl.a. av professor Lind, och som visar att man kan få plats för 350 ledamöter. Professor Lind har visserligen specificerat siffran till 348, men de två övriga tror jag nog att en kunnig inredningsarkitekt kan trolla in. Under hänvisning till de praktiska möjligheterna och till de onödiga kostnader som jag anser vara förknippade med andra lösningar ber jag härmed att få yrka bifall till reservation nr 1 vid detta utlåtande.

Herr talman! Jag är i detta ärende inte reservant. Jag har biträtt utskottets förslag, som ju innebär bifall till förvaltningskontorets hemställan att byggnadsstyrelsen skall få i uppdrag att projektera den planerade förvaltningsbyggnaden i kvarteret Garnisonen på sådant sätt, att riksdagen skulle kunna få provisoriska lokaler där från 1971 års början. Jag vill dock säga, herr talman, att jag har gett min anslutning till utskottsmajoritetens ställningstagande med mycket stor tvekan, och jag har sett på det såsom en beredskapsåtgärd. Jag har uppfattat det så att man i det pressade läge som har varit för handen känt sig tvingad att medverka till att utredningen av alternativet Garnisonen inte skulle förhindras. Vidare förhöll det sig på det sättet, att när man kom med en hemställan om att byggnadsstyrelsen skulle få i uppdrag att projektera den planerade förvaltningsbyggnaden i kvarteret Garnisonen i Stockholm hade byggnadsstyrelsen redan börjat med detta. Styrelsen hade påbörjat arbetet utan att egentligen ha något underliggande beslut för handlandet. Det hade uppstått en besvärande situation, som jag för min del kom fram till att man måste hjälpa till att reda ut. Jag måste dock medge att jag personligen har hyst stora sympatier för den Hagnellska linjen. På alternativet Garnisonen tror jag inte mycket, och detta av två skäl. För det första tror jag inte att projektet kan medhinnas till utsatt tid. Det är ett storföretag. Det framgår redan av den modell vi har, och även andra omständigheter tyder på detta. Om man för det andra skall lyckas med att färdigställa denna väldiga byggnad där uppe i kvarteret Garnisonen är det så kort tidsfrist, att det blir att köra med övertid och därmed följande överkostnader över hela fältet. Det kommer att bli ett mycket dyrt bygge. Sergelstorgs-alternativet har jämfört med Garnisons-projektet enligt min mening mycket stora förtjänster. Läget för det förra alternativet är faktiskt sådant, att om riksdagen någon gång skulle flytta från Helgeandsholmen kunde det bli den definitiva lösningen av riksdagshusfrågan att förlägga ett nytt modernt riksdagshus vid Sergels torg.

Detta förutsätter givetvis, herr talman, att man kunde ge sig nödvändig tid för att undvika felinvesteringar av stora mått som i den rådande nervösa brådskan nu lätt kan komma att inträffa. Att framföra denna åsikt har varit huvudsyftet med mitt framträdande här, ty om jag skulle yrka bifall till något — jag kommer att avstå från att ställa något yrkande — kan jag inte yrka bifall till annat än utskottets förslag som jag har biträtt. Jag har haft för avsikt att här verkligen erinra oss alla om att vi handskas ganska vårdslöst med mycket stora belopp i ett nervöst jäkt, kostnader som vi inte skulle behöva ta på oss. Vi borde i stället ta det lugnare. Herr talman! Jag ställer intet yrkande.

Herr talman! Vi befinner oss i kväll inte i det läget att vi skall diskutera detaljer, vilket herr Nils Theodor Larsson gjorde, utan här är det endast fråga om att besluta att projekteringen av de olika förslagen skall fortsätta för att riksdagen, vid den tidpunkt då de olika förslagen kan läggas fram, skall ha möjlighet att göra sitt val. De förslag som föreligger till anordnandet av provisoriska lokaler för riksdagen under tiden till dess permanenta lokaler står till förfogande för att inrymma en kammare med plats för 350 ledamöter är i dag fyra till antalet. Tre av dessa olika förslag är nu föremål för utredning och projektering inom styrelsen för riksdagens förvaltningskontor. I motionerna I: 744 och II: 950 hemställes, att riksdagen skall avslå förslaget om projektering av provisoriska lokaler för riksdagen och riksdagsbiblioteket i kvarteret Garnisonen samt i skrivelse till Kungl. Maj:t hemställa att byggnadsstyrelsen får i uppdrag att projektera en provisorisk byggnad på riksdagshusplanen. Motionärernas förslag innebär att det nuvarande riksdagshuset under provisorietiden skall utnyttjas för riksdagens behov i anslutning till den föreslagna provisoriska byggnaden på riksdagshusplanen samt att en byggnad med permanent plenisal borde uppföras på riksbankstomten. Utskottet vill erinra om att riksbanken inte kan beräknas lämna sina nuvarande lokaler förrän tidigast år 1973. Enligt utskottets mening är därför den här berörda lösningen av provisoriefrågan föga realistisk. Utskottet understryker mycket kraftigt i sin skrivning, att utskottets förslag inte på något sätt binder riksdagen vid prövningen av de förslag som den pågående utredningen om riksdagens lokalfrågor kommer att framlägga. Då även motionärerna ansluter sig till förvaltningskontorets uttalande, att riksdagen vid den slutliga prövningen av provisoriefrågan bör ha erforderliga valmöjligheter, och utskottets förslag endast innebär ett bemyndigande om fortsatt projektering, ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag vill endast göra ett par erinringar i anledning av herr Nils Theodor Larssons yttrande. Han uttryckte en förhoppning om att man skulle kunna skynda långsammare, och det kan ligga någonting i det. Jag vill dock inte yttra mig i sakfrågan i och för sig. Dock borde man lägga ansvaret där det borde ligga, ty av hans anförande framgick inte annat än att förvaltningskontoret skulle ha ansvaret för att vi skyndade för fort. Såsom framgår av förvaltningskontorets skrivelse till riksdagen var en omedelbar anledning till utredningen grundlagberedningens förslag till partiell författningsreform innefattande övergång till enkammarsystem den 1 januari 1971, varom proposition till riksdagen enligt uppgift kan emotses under vårsessionen 1968. Efter dessa direktiv har vi haft att arbeta. För förvaltningskontorets vidkommande återstod alltså ingenting annat än att ta upp resonemang om hur man skulle försäkra sig om möjligheter för kammaren att fungera från och med den 1 januari 1971. Det finns inte plats i detta hus. Det förelåg ett alternativ enligt vilket man skulle använda det här huset och eventuellt bygga till en plenisal utanpå framsidan mot riksdagshusplanen, ett projekt som emellertid redan från början bedömdes vara mindre lyckat. Kungl. byggnadsstyrelsen har redan fått Kungl. Maj:ts uppdrag att projektera statliga förvaltningslokaler i kvarteret Garnisonen. Man kom då på idén att som ett provisorium där inrymma lokaler för riksdagen. Det är förvaltningskontorets sak att se till att det finns en lokal för riksdagen den 1 januari 1971, och vi hade ingen annan möjlighet än att tillstyrka ett sådant förfarande. Vad skulle det ha sagts, om vi stått utan sammanträdeslokal den 1 januari 1971? Jag bara ställer den frågan. dan skulle bli statliga förvaltningslokaler. Ja, vad skulle man bygga enligt Sergelstorgs-alternativet? I det faliet skulle lokalerna sedan bli teater och samlingslokaler för Stockholms stad. Varför är Stockholms stad så intresserad av att erbjuda riksdagen att slå sig ner vid Sergels torg? Naturligtvis därför att staden därmed får bygga teater och övriga anläggningar — kulturhus m.m. — kanske 25 år tidigare än annars. Förhållandet är sålunda ungefär likartat på bägge platserna. För mig är det väsentligt att man, när man kommit så långt att de olika alternativens föroch nackdelar verkligen kan överblickas, kan väga dem mot varandra endast ur riksdagens egen användningssynpunkt. Jag hoppas att vi skall kunna göra det någorlunda i lugn och ro utan att från början döma ut något alternativ i den meningen att vi fattar ståndpunkt redan från början. Jag tror att hela saken tjänar på att den behandlas med det lugn och den tillförsikt som det tillkommer riksdagen att visa i sammanhanget. Man skall ha klart för sig att skall vi efterleva grundlagberedningens propå om den 1 januari 1971, så måste vi ha ett provisorium. Det här huset är inte alls lämpligt för den nya uppgiften. Som alla vet har vi tre alternativ i sammanhanget: ombyggnad av det här huset, nybyggnad på Helgeandsholmen eller nybyggnad på Nedre Norrmalm. Nedre Norrmalms-alternativet är i varje fall tills vidare utanför diskussionen, eftersom Stockholms generalplaneberedning har förklarat sig inte kunna företa de förändringar i planförfattandet som ett sådant arrangemang skulle kräva. Över huvud taget är det mycket kostsamt, inte minst då det gäller markförvärv. Skall vi företa ombyggnad av det här huset, är det alldeles uppenbart att riksdagen inte kan arbeta här under ombyggnadsperioden, utan vi måste ha ett provisorium under tiden. Skall det uppföras en nybyggnad här på holmen, är det också alldeles uppenbart att det måste finnas en annan lokal att ta till under tiden. Ett provisorium måste vi sålunda ha, och det är angeläget att vi kan få döma mellan de olika användbara provisorierna under så riktiga förhållanden som möjligt. Herr talman! Jag ber att få ansluta mig till yrkandet om bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Jag vill bara göra ett litet inpass med anledning av vad herr Ståhle sade om att förslaget i reservationen under C inte skulle vara realistiskt, med motiveringen att riksbanken lämnar riksbankshuset tidigast 1973. Vid förvaltningskontorets och byggnadsstyrelsens prövning av olika alternativa förläggningar av riksdagen under provisorietiden har som tänkbar möjlighet ingått att redan från 1971 placera den nya riksdagen i riksbankens hall. Följaktligen har inte vid denna prövning hänsyn tagits till riksbankens eventuella önskemål att vara kvar till 1973 — anledningen till att den tanken avförts från dagordningen har varit att riksbankens hall inte befunnits tillräcklig för att rymma en riksdag med 350 ledamöter. I övrigt vill jag erinra om att dagens beslut endast gäller projekteringsbemyndigande för byggnaden i Garnisonen. Till herr Hansson vill jag bara säga att om riksdagen skulle uttala sig för herr Hagnells linje måste det i själva verket betyda att det inte funnes några alternativa möjligheter alls — den nya enkammarriksdagen måste då, om den kommer till stånd enligt planerna, placeras i detta hus. Men förvaltningskontoret fick på våren 1967 i uppdrag av riksdagen att undersöka och projektera olika möjligheter för en enkammarriksdag och var alltså inte bundet till tanken att bara utnyttja andra kammarens plenisal. skottet upplyst att man bedömt det som omöjligt att inrymma 350 ledamöter i andra kammarens nuvarande plenisal.

Herr talman! Vice ordföranden i förvaltningskontorets styrelse, herr Torsten Andersson, föranledde mig att komma tillbaka med några ord. Jag har inte anklagat förvaltningskontoret, så att dess styrelse behöver känna sig utmanad av de ord jag fällde. Men det framgick av herr Torsten Anderssons anförande att han önskade att om något ansvar skulle bäras och någon anklagelse eventuellt göras, borde anmärkningen riktas åt rätt håll. Och då får jag säga att man av vad jag sagt kan läsa ut, att jag förmenar att grundlagberedningen har uppdragit en för snäv tidsram för genomförandet av den kompromissartade reform som beredningen förordat. Man har unnat oss för liten tid — vi hinner inte bli i ordning under den korta tiden; och blir vi det till äventyrs, sker det under mycket stora kostnader.

Herr talman! Jag blev apostroferad av herr Åkerlund som hänvisade till förvaltningskontorets skrivning. Här står påstående mot påstående när det gäller det resultat som en tidigare utredning har kommit fram till. Vad som gör det i dag föreliggande yttrandet litet tunt är väl närmast de hänvisningar till byggnadstekniska svårigheter som förvaltningskontoret har gjort och som bygger på även för mig som fackman fullständigt okända rön.

Herr talman! I utskottet har vi mycket kategoriskt gått emot det alternativ som innebär en provisorisk byggnad på riksdagshusplanen och användandet av riksdagens nuvarande lokaliteter. Vi bedömer detta alternativ vara orealistiskt med hänsyn till att detta hus inte kan användas i fortsättningen i sin nuvarande form, utan måste genomgå en rätt omfattande renovering och omändring. Enligt vår uppfattning går det inte att samtidigt som det pågår mycket stora omändringsarbeten här i huset driva ett rationellt arbete. Detta är anledningen till att utskottsmajoriteten mycket kategoriskt uttalar att om det skall vara en provisorisk lösning av lokalfrågan måste provisoriet — som kommer att bestå under många år — vara utformat på ett sådant sätt att vi kan arbeta rationellt i Sveriges riksdag. Vi skall därför inte göra några lappverk utan se till att vi får ordentliga lokaler och möjligheter att arbeta effektivt i riksdagen under de åtta å tio år som detta provisorium ändå kommer att bestå.

Herr talman! Herr Nils Theodor Larsson talade om den brådska som förelåg i fråga om övergång till en ny författning med enkammarsystem. Jag vet inte om man kan tala om brådska i samband med en författningsreform i detta land. Jag vet inte exakt hur länge utredningarna har pågått, men nog är det under 15 år som frågan om ett nytt system har varit under utredning. Men herr Nils Theodor Larsson ville också lägga ansvaret för brådskan på grundlagberedningen. Den är väl beredd att ta det ansvaret, även om man kan säga att den på de anklagades bänk har sällskap icke bara av samtliga partiledningar i de demokratiska partierna utan också av partistämmorna — såvitt jag vet samtliga. Det är alltså en rätt månghövdad församling som får ta detta ansvar. Men det är inte den frågan vi diskuterar i dag. Vi får tillfälle att återkomma till den när vi behandlar herr Nils Theodor Larssons motion i maj i samband med den kungl. propositionen. Beträffande nu föreliggande förslag till provisorisk byggnad för riksdagen finner jag mig inte kunna ansluta mig till reservationen under GC. Tanken att en barack skulle ligga utanför detta hus under fem å sju år förefaller icke realistisk. Likaledes vill jag säga även om jag därmed föregriper förvaltningskontorets utredning — att tanken på en båt icke heller är realistisk. Men jag måste gå vidare och säga att också tanken på Garnisonen icke är realistisk. Jag vet inte om kammarens ledamöter satt sig in i trafikproblemen i den delen av Stockholm. Jag råkar ha anledning att komma i beröring med dessa problem då och då, och jag kan försäkra att det under många timmar av dygnet inte är möjligt att ta sig från Garnisonen till kanslihuset utan en betydande risk för att man blir sittande i bilköer under långa perioder. Nog måste ett parlament ha möjligheter till förbindelser ovan jord utan sådana risker. Att hänvisa enbart till en tunnelbana med ett betydande antal promenadsträckor och olika turtäthet kan ju inte vara rimligt för ett parlament. En annan omständighet som talar mot Garnisonen är naturligtvis att detta hus skall delas med flera tusen andra personer. Emellertid har vi inte anledning att gå in på detaljer här i dag. Jag hade helst sett att herr Hansson hade ställt sitt yrkande enbart på klämmen i reservationen under A och lämnat motiveringen åt sidan för dagen. När inte så har skett har jag i alla fall velat ansluta mig till hans instämmande i reservationen under A med tanke på de betydande olägenheter som de tre av mig nämnda alternativen — Garnisonen, båten och baracken — har.

Herr talman! Mot den senare delen av herr Hernelius” anförande skulle jag knappast ha något att erinra. Men beträffande historieskrivningen kan vi nog inte ha sammanfallande uppfattningar. Jag skulle heller inte ha brytt mig om att erinra mot vad han sade därvidlag då han sökte gömma sig bland många andra dignitärer när det gällde ansvaret för brådska. Men det var en sak som gjorde att jag måste säga något, och det var att han tog fram även partistämmorna och lät dem vittna. Jag har suttit som ordförande vid en av dessa stämmor och kunde här vittna om omständigheter och förhållanden. Det gör jag givetvis inte nu, men jag ville tala om för herr Hernelius att jag kunde göra det.

Herr talman! Herr Nils Theodor Larsson gör det väl litet lätt för sig nu. Han anklagar grundlagberedningens ledamöter, i varje fall en av dem, för att vilja gömma sig. Det tror jag ingen i grundlagberedningen är beredd att göra. Men själv vill han krypa bakom någon sorts hemligstämpling beträffande vad som förekommit vid centerpartiets stämma.

Herr talman! Jag tycker inte vi i dag skall försöka dramatisera hela denna fråga. Utskottet, vars yttrande vi i dag debatterar, har nämligen inte anklagat någon utan har försökt bedöma de synpunkter som kommit fram från förvaltningskontoret och som är anledningen till vårt yttrande. För att inte göra denna sak värre, och för att vi inte skall ha några andra att skylla på i framtiden, måste vi i kväll försöka se realistiskt på hela frågan. Vi måste fatta ett beslut om projekteringen av de olika alternativen så, att riksdagen vid sin bedöm ning av förslagen har möjlighet att avgöra vilket som då kan vara aktuellt. Därför vidhåller jag, herr talman, mitt yrkande om bifall till bankoutskottets förslag.

Herr talman! Det anförande som bankoutskottets vice ordförande höll tyckte jag var en vädjan om att vi skulle hålla oss till ordningen och till saken. Herr Hernelius och jag har kommit litet vid sidan av linjen, och det var det som gjorde att jag inte ville gå in på detaljer och servera herr Hernelius några delikatesser. Men herr Hernelius måste också förstå att man inte står här i denna talarstol och berättar vad som har förevarit vid stämmorna. Därför tyckte jag att det var oriktigt att föra stämmorna på tal, och det var det jag ville fästa uppmärksamheten vid.
Herr talman! Jag skall bara säga till min ärade vän Nils Theodor Larsson att jag alltid är glad när någon förklarar varför han kommit på avvägar.

Herr talman! Bara några kommentarer! I den motion som nu behandlas har vi föreslagit en översyn och en utredning av vår försäkringsverksamhet. Som exempel på vad som bör utredas nämnes möjligheterna att inom socialförsäkringens ram ordna en gruppliveller dödsfallsförsäkring för alla medborgare. Vi motionärer menar att man genom en sådan skulle öka tryggheten för alla medborgare. Vi kan få en försäkring med låg administrationskostnad, eftersom den administrativa apparaten finns uppbyggd och försäljningskostnaderna skulle utebli. Det är riktigt som utskottet säger att denna fråga behandlats tidigare och att den avslagits av riksdagen. Utskottet har också 'nu liksom förra gången ifrågasatt om det är lämpligt att samhället åtar sig uppgiften att erbjuda ett erforderligt försäkringsskydd för alla medborgare. Man menar att man har olika privata försäkringsbolag som i konkurrens med varandra försöker sälja försäkringar. Mig förefaller det att det vore både rimligt och naturligt att samhället erbjuder oss ett grundläggande försäkringsskydd och att detta organiseras genom en försäkringsorganisation som samhället redan har uppbyggd. Men här kan man givetvis ha olika meningar och olika värderingar om vad samhället bör åta sig. Att samhället har kunnat ordna försäkringar på ett både billigt och bra sätt saknas annars icke exempel på. För mig är detta en praktisk fråga. Menar vi att alla, bör ha ett försäkringsskydd, exempelvis i form av dödsfallsförsäkring eller annan liknande försäk ring, bör vi från samhällets sida ordna detta på samma sätt som vi har kunnat ordna andra trygghetsfrågor. Jag är optimistisk nog att tro att detta så småningom kommer att lösa sig, men att nu yrka bifall till min motion är väl meningslöst, eftersom bankoutskottet på denna punkt är enigt. Jag avstår därför från att ställa något yrkande. Jag har emellertid till protokollet ve Jat anteckna dessa reflexioner i anslutning till föreliggande utskottsutlåtande.

Herr talman! Jag vill börja detta inlägg med att uttala min uppskattning av det arbete, som utförs av förvaltningskontorets direktör. Jag vill särskilt betona att jag är medveten om värdet av hans insatser i samband med det arbete, som pågår för att skaffa riksdagen lokaler. Jag är också helt övertygad om att förvaltningskontorets direktör som hittills kommer att utföra ett lika hel hjärtat och fullödigt arbete åt riksdagen, alldeles oberoende av om han får det lönetillägg av 6 744 kronor det här gäller eller inte. Jag vill försäkra, att jag inte heller underskattar den uppmuntrande betydelsen av en lönehöjning, men ändå anser jag att en sådan icke bör genomföras vid denna tidpunkt och icke heller i en form, som rycker lös förvaltningsdirektörens lön ur dennas organiska sammanhang med övriga löner för riksdagens tjänstemän. Det gäller här en höglön, som räknas till den s.k. frikretsen och som utgör drygt 84 000 kronor per år. Det är en lön som fastställts i samband med det s.k. treårsavtalets förhandlingar. Som led i detta avtal har betydande uppjusteringar av frikretsens löner redan företagits, och därav har förvaltningsdirektörens lön blivit delaktig. För i år kommer vidare ett procentuellt tillägg att utgå i enlighet med treårsavtalet och automatiskt föra upp lönen med kanske 3000 kronor till cirka 87000 kronor per år. Till detta föreslås nu, att lönen skall höjas till för närvarande 91 000 kronor och med det automatiska tilllägget till 94 000 kronor per år. Enligt min mening är valet av tidpunkt för ett sådant förslag olyckligt. Vårt allmänna ekonomiska läge kännetecknas av en icke obetydlig arbetslöshet, som delvis måste tillskrivas för hög lönenivå i landet. Vi befinner oss vidare i ett läge, där frågan om ett lönestopp är föremål för diskussioner man och man emellan och kanske kan komma att överföras till det praktisk-politiska planet. Det är då icke välbetänkt att riksdagen går i spetsen för nya löneförhöjningar med höjd lön mitt under avtalsperioden åt en av sina högsta tjänstemän. Valet av tidpunkt är sällsynt olyckligt från lönepolitisk synpunkt. Därtill kommer, att utskottet påyrkar att löneförhöjningen skall utgå retroaktivt från den 1 juli 1967. Det blir då i själva verket endast sex månaders intervall sedan lönen gången dessförin nan reglerades. Utskottet framhåller, att förslaget avser en vid tjänstens inrättande förutsedd justering av lönegradsplaceringen. Såvitt jag kan finna har denna redan gjorts, nämligen den 1 januari 1967, varför utskottsutlåtandet synes mig ge en vilseledande bild av läget. Retroaktivitet är enligt min mening någonting i alla sammanhang betänkligt, men denna gång är den mer än så. I flera av de avgivna motionerna har vissa jämförelser gjorts med andra av de höga riksdagstjänstemännens arbetsuppgifter och därmed förenade löner. Utskottsmajoriteten säger, att den inte finner det påkallat att göra jämförelser med andra inom riksdagen och nämner därmed kammarsekreterarna. Men majoriteten vill gärna göra jämförelser med löneställningen för andra, som det heter, »jämförliga tjänster». Jag frågar: Vilka då? Är det statsråden det gäller? Ty statssekreterarna kan det ju inte vara, eftersom dessa har samma löneställning som kammarsekreterarna. Förvaltningskontoret talar om generaldirektörer, men det gör inte utskottet. Vilka är det i så fall då man vill jämföra med? Utskottsmajoritetens uttalande kan jag på intet sätt ansluta mig till, ty det är att plocka ut en tjänst ur dess organiska sammanhang med övriga riksdagstjänster, där den hittills befunnit sig, och där den enligt min mening bör fortsätta att ligga. Jag vill ha en direktör för administrativa uppgifter, en direktör för ett förvaltningskontor, men jag betackar mig bestämt för en direktör för AB Sveriges Riksdag. Till sist, herr talman, vill jag säga, att den avgivna reservationen inte har någon annan motivering för yrkandet än ett allmänt omdöme, att man icke borde ha föreslagit denna löneförhöjning. Utskottet har däremot motiverat, i delvis polemisk form, sitt ställningstagande. Jag har därför för min del känt mig tvingad att inför kammaren anföra de huvudsakliga skälen varför jag icke kan biträda det här framförda förslaget, och jag hemställer om kammarens bifall till den vid utskottsutlåtandet fogade reservationen.

Herr talman! Detta ärende har, som framgår av utskottsutlåtandet, fått en extra omgång i utskottet sedan det blev klart att förvaltningskontorets framställning borde gå vägen över riksdagens kamrar och ledamöterna därigenom beredas möjlighet att motionsledes komma med förslag. Det ledde till att flera motioner väcktes. Det blev uppenbart att det förelåg delade meningar om lönegradsplaceringen av tjänsten såsom direktör och chef för förvaltningskontoret. Detta förhållande föranledde i varje fall mig att i utskottet inta en något modifierad ståndpunkt mot vad jag från början hade tänkt mig. Jag anser nämligen att det i detta läge är oklokt att ta ett beslut om ändrad lönegradsplacering för förvaltningskontorets direktör. Tills vidare torde det vara bäst att nöja sig med en ordning med generös löneförstärkning till direktören i samma former, som för närvarande gäller för bl.a. kammarsekreterarna och vissa utskottssekreterare. Detta skulle också vara motiverat med hänsyn till den arbetsbörda och det ansvar, som åvilar förvaltningskontorets chef, inte minst till följd av de lokalfrågor som uppstår i samband med enkammarreformen och som det tillkommer förvaltningskontoret att handlägga. Sedan är det min uppfattning att frågan om Jlönegradsplaceringen lämpligen skall tas upp i ett vidare sammanhang, i samband med den partiella författningsreform som riksdagen redan denna session har att ta ställning till. Med detta kortfattade anförande, herr talman, yrkar jag bifall till reservationen.

Herr talman! Det är över huvud taget pinsamt att diskutera lönefrågor på ett plan som detta. Den utveckling som förvaltningskontorets plan i höstas nu har fått tycker jag personligen är särskilt pinsam. Men i anledning av vad de båda föregående ledamöterna av utskottet har anfört, ber jag, herr talman, få lägga några principiella synpunkter på utskottets ställningstagande med hänvisning till olika linjer som här tidigare har diskuterats. Det är numera bara en mycket liten del av statstjänstemannakåren som får sina avlöningsfrågor behandlade av riksdagen i dess helhet. Det gäller det begränsade antalet högre tjänstemän, vilkas lönegradsplacering är undantagen från kollektivavtalsreglering. Även tidigare, då riksdagen hade hand om sådana frågor för alla statstjänstemän, var det ovanligt att frågor av det slaget föranledde debatt i kamrarna. Ännu ovanligare var det säkert med den typ av argument, som från vissa håll har förts fram i detta ärende.

Vi är antagligen också, oavsett inställning i just detta ärende, ense om att förvaltningskontorets tillkomst har medfört de fördelar som man avsåg då man skapade det. Det är förvaltningskontorets styrelse — där alla de fyra stora partierna är representerade — som enhälligt har lagt fram det förslag som bankoutskottets majoritet har tillstyrkt och som kam maren nu har att ta ställning till. Det förtjänar också att här påpekas, att sammansatta konstitutionsoch bankoutskottet redan 1966 i sitt betänkande om inrättande av förvaltningskontoret uttalade, att det kunde uppkomma behov av att justera den lönegradsplacering för direktörstjänsten som då fastställdes. I det sammanhanget bör kanske också erinras om att den tjänsten, till skillnad från andra tjänster på chefslöneplanen, är en s.k. högstlönegradstjänst. Det enda ytterligare undantag som finns torde vara tjänsten som kanslichef hos Nordiska rådets svenska delegation. Innebörden av denna konstruktion är, som utskottet också mycket riktigt påpekar, att den lönegrad som skall gälla för en viss innehavare skall fastställas särskilt med hänsyn till vederbörandes kompetens och andra förhållanden av betydelse. Innehavarna av andra tjänster på chefslöneplanen får automatiskt den lönegrad som är fastställd för tjänsten. I den reservation som är fogad till utskottets utlåtande anges inte några skäl för reservanternas ställningstagande. Det är därför inte klart i vilken utsträckning reservanterna ansluter sig till den argumentation som återfinns i motionerna. Eller skall möjligen det som herr Åkerlund här har uttalat uppfattas som ett auktoritativt uttryck för alla reservanters uppfattning? Jag ber, herr talman, att få göra några påpekanden i anslutning till motionerna. Vad jag framför allt vill betona är att utskottets förslag inte är ett uttryck för någon jämförande värdering av vilken betydelse olika tjänstemäns verksamhet har för riksdagen, eller för att administrationen skulle sättas framför den politiska verksamheten, som det påstås i en av motionerna. Ännu mindre har utskottet ansett sig ta ställning i någon statusfråga. Det resonemang som förs i en av motionerna om vem som skall vara att betrakta som riksdagens förste tjänsteman har enligt utskottets uppfattning inte med denna lönegradsfråga att göra. Om man vill göra en statusjämförelse bör den väl för övrigt knappast grundas bara på vilken lön som utgår till de tjänstemän som jämförelsen gäller. Motionärerna tycks nu i alla fall anse, att kammarsekreterarnas ställning skulle bli negativt påverkad av en lönegradshöjning för förvaltningskontorets direktör. Det bör då särskilt påpekas att de även i framtiden kommer att få högre lön än förvaltningskontorets direktör, eftersom de enligt riksdagens tidigare beslut uppbär en avlöningsförstärkning som tillsammans med deras lön i lönegrad C 4 ger dem en högre kontantlön än den som utgår i lönegrad C 5, där förvaltningskontorets direktör högst skulle kunna placeras. Förvaltningskontorets direktör har inte rätt till någon avlöningsförstärkning. Utskottet påpekar att detta förhållande inte har berörts av de motionärer som har fört in jämförelsen med kammarsekreterartjänsterna i debatten. Den jämförelse som jag här har berört har i motion II: 951 utformats på ett sätt som kanske inte är fullt logiskt. I en framtida enkammarriksdag, säger motionärerna, bör det vara naturligt att chefen för riksdagens sekretariat och chefen för förvaltningskontoret har samma tjänsteställning. Detta uttalande hänför sig till en framtida organisation, som vi ännu inte vet så mycket om. Även om man skulle acceptera vad motionärerna här säger förefaller det vara svårt att därav dra några bestämda slutsatser om hur lönesättningen bör avvägas i dag, när vi har två kammarsekretariat. I en motion, som även har väckts i denna kammare av herr Höäbinette, berörs också den framtida organisationen efter en författningsreform. Av det sammansatta konstitutionsoch bankoutskottets uttalande år 1966, att en grundlagsreglering av förvaltningskontorets ställning och befogenheter skulle kunna innebära en förstärkning, drar motionärerna den slutsatsen, att det nu skulle råda sådan ovisshet om förvaltningskontorets framtida konstruktion, att frågan om en ändrad lönegradsplacering av direktörstjänsten skulle vara för tidigt väckt. Men det sammansatta utskottets uttalande ger inte alls stöd för en sådan slutsats. Det gäller ju bara frågan om grundlagsreglering eller inte. Bankoutskottet påpekar att kammarsekretariatens uppgifter och organisation naturligtvis kommer att avsevärt påverkas av en enkammarreform, men att förvaltningskontoret inte lär komma att beröras på det sätt som motionärerna tycks tro. Jag vill tillägga, att enkammarreformen i varje fall inte lär leda till att förvaltningskontoret får minskade uppgifter.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

Herr talman! Jag vill ge en sakupplysning, som jag tror har betydelse för bedömningen av denna fråga.

Det är alldeles riktigt. Men vad som är väsentligt i sammanhanget är att denna justering redan har gjorts.

Den senare bestämmelsen »i högst lönegrad B 6» tog alltså riksdagen bort genom sitt beslut i december 1966. Därefter genomfördes den lönejustering, som har lett till att direktörslönen har hamnat i lönegrad C 4, där den nu befinner sig. Det innebär i alla fall ett lyft i storleksordningen 12 000 till 14 000 kronor, som alltså redan är gjort. Nu är det på tapeten att komma med ytterligare ett stort lyft.

Herr talman! Eftersom herr Ståhle förde saken på tal, vill jag nämna att herr Åkerlund och jag i reservationen har avslagsyrkandet gemensamt. Däremot har vi inte på alla punkter samma motivering för vårt avslagsyrkande. Herr Ståhle förde in ett resonemang om lönerelationerna mellan å ena sidan chefen för förvaltningskontoret och å andra sidan kammarsekreterarna. Tar man hänsyn till de pensionsförmåner, som utgår för de olika lönegradsplaceringarna, torde det i varje fall penningmässigt vara på det sättet att chefen för förvaltningskontoret genom sin föreslagna lönegradsplacering skulle få sammantaget väsentligt bättre förmåner än kammarsekreterarna.

Herr talman! Det är inte bankoutskottet som fört in jämförelser med andra tjänstemän i debatten, utan det är motionärerna som gjort denna jämförelse. Bankoutskottet har nöjt sig med att behandla det förslag, som kommit från förvaltningskontoret, men givetvis har bankoutskottet i sin skrivning tvingats att bemöta de synpunkter som framförts i de olika motionerna. Det måste här understrykas, att sammansatta konstitutionsoch bankoutskottet år 1966 genom sitt uttalande tydligt markerat, att man efter en tids erfarenhet inom =<:förvaltningskontorets styrelse skulle ha möjlighet att bedöma, huruvida den ursprungliga lönegradsplaceringen vore den rätta. Om jag inte minns fel, herr Åkerlund, är tidigare B 6 och C 4 i dag samma sak, och då faller ju den argumentation som herr Åkerlund förde in i debatten. I så fall blir ju lönenivån precis densamma som från början! Jag förmodar att styrelsen ingående har prövat frågan med ledning av de erfarenheter som vunnits under den tid förvaltningskontoret varit i gång. Det bör ännu en gång understrykas att styrelsen är sammansatt av representanter för samtliga stora politiska partier här i riksdagen och att styrelsens hemställan är enhällig.

Herr talman! Det förslag som en enhällig styrelse för riksdagens centrala förvaltningsmyndighet, tillika dess avtalsverk, har lagt fram om lönegradsplaceringen av tjänsten som chef för myndigheten tror jag inte det skall vara svårt för någon av kammarens ärade ledamöter att biträda. Jag kommer inte att ta upp kammarens tid med något längre inlägg i en fråga av denna mycket begränsade omfattning, i synnerhet som bankoutskottet på sitt sedvanligt värdiga och korrekta sätt — men tyvärr utan den enhällighet som präglade hös tens historiska bordlagda memorial i samma fråga — i sitt utlåtande nr 11 givit ärendet dess rätta proportioner. Vad som uppkallat mig är behovet att kommentera och ta avstånd från synpunkter på denna lönefråga som kommit till uttryck i vissa motioner. Eftersom förvaltningskontorets yttrande över motionerna bifogats utlåtandet vill jag begränsa mig till följande. 1. För det första påverkas riksdagens arbetsmöjligheter utan tvekan av den yttre organisationen.

De förbättrade arbetsförhållandena för ledamöterna i form av fler och ändamålsenliga arbetsrum, den ökade informationen om våra egna angelägenheter, den förbättrade servicen m.m. behöver jag inte ens kommentera — allt detta kan konstateras av envar. Ändå är det nämnda endast exempel på arbetsuppgifter för vilka riksdagsdirektören bär ansvaret och där vi noterar initiativ och uppslagsrikedom. Om ärendena tidigare varit splittrade på ett flertal olika organ inom och utom riksdagen, har dock inte ärendenas art och mångfald förändrats genom koncentrationen. Däremot har nya typer av uppgifter tillkommit och fortsätter att tillkomma. I själva verket spänner arbetsuppgifterna över ett vidare fält än många verkschefer i den övriga statsförvaltningen har att svara för. Alla dessa uppgifter, i den mån de är av kvalificerad natur, sammanstrålar hos en enda person: förvaltningskontorets chef — vare sig det nu gäller riksdagshusbyggnad, personalfrågor, förvaltningsmässiga spörsmål, avtalseller arbetsrättsliga frågor, för att nu ta några exempel. Jag tror inte att jag säger för mycket om jag påstår att en tjänst, som av sin innehavare kräver att han sammanhåller och samordnar allt detta, förutsätter inte bara kunskaper och driftighet utan också ett starkt personligt engagemang. Med detta vill jag inlägga en bestämd gensaga mot den litet försåtliga tendens till underskattning av ansvaret för riksdagens förvaltningsfunktioner, som jag och flera med mig tycker har kommit till uttryck i vissa motioner i ärendet. Det är mycket länge sedan man inom både näringslivet och den övriga statsförvaltningen fann det nödvändigt att tillämpa adekvata löner även för administrativa ledningsfunktioner och inte bara för t.ex. tekniker. Jag tror att en av anledningarna härtill varit, att de ledande administratörerna helt enkelt inte kan undandra sig att fatta beslut och därför ofta har en mer utsatt ställning än andra funktionärer. Såsom sammansatta konstitutionsoch bankoutskottet framförde vid förvaltningskontorets tillkomst har riksdagsdirektören i betydande omfattning beslutanderätt i de löpande ärendena, medan de principiella eller eljest viktigare ärendena förbehålles styrelsen. 2. För det andra vill jag framhålla en sak som jag tror är rätt unik för direktörstjänsten och ytterligare en tjänst i statsförvaltningen. Beträffande de flesta tjänster inom statsförvaltningen förhandlar man om löneställningen. Ett mindre antal högre tjänster — i dagligt tal kallade »frikretsen», och dit hör bl.a. tjänsten som chef för statens avtalsverk och tjänsten som förvaltningskontorets chef — har genom avtal med personalorganisationerna undantagits från förhandlingar om lönegradsplaceringen. Däremot har överläggningar om löneställningen förutsatts kunna ske och sker också. Men i fråga om de två avtalsverkschefernas tjänster tror jag knappast ens överläggningar äger rum. Jag tror nämligen inte någon personalorganisation skulle påkalla förhandlingar, om chefernas löneställningar hade tagits upp med motparten.

Vi borde kunna handlägga denna fråga på samma sätt som andra. 3. För det tredje och till sist vill jag gärna säga, att vi alla inom förvaltningskontorets ledning har den största förståelse för lönepolitiska strävanden som siktar till inkomstutjämning. I det avseendet kan jag med min kännedom om de förhandlingar vi hittills har fört till och med säga att adressen till kontorets ledning i en av motionerna är åtskilligt missriktad. Med all respekt för utjämningsargumenten vill jag dock säga att man inte kan utvälja den enstaka tjänst det här gäller och för vars lönemässiga justering det finns sakliga skäl med hänsyn till ansvar och arbetsuppgifter. Tjänsten bör sättas in i sitt större ansvarsoch lönemässiga sammanhang. Med dessa mera allmänna kommentarer yrkar jag, herr talman, bifall till bankoutskottets hemställan.

Herr talman! Jag får väl be vice ordföranden i förvaltningskontorets styrelse om överseende att jag följer honom i spåren denna afton. Herr Torsten Andersson förvånade sig över motionerna, över deras innehåll och över huvud taget över deras tillkomst. Nu har jag ingenting med tillkomsten att göra när det gäller motionerna utan är helt fristående i det fallet. Men jag skall tillåta mig att göra några funderingar om hur vi har kunnat komma i den situation, i vilken vi befinner oss beträffande denna fråga i kväll. Jag tror att vi alla är överens om att förvaltningskontorets tillkomst var en utomordentligt lycklig tilldragelse i riksdagshusets liv. Det har blivit en helt annan ordning än det var förut. Förvaltningskontoret fyller ett mycket stort behov som inte har kunnat tillfredsställas tidigare, och förvaltningskontoret gör det på ett utomordentligt sätt. Vi har ingenting att erinra mot förvaltningskontoret, dess chef, dess tjänstemän eller styrelse. Men, herr talman, vi kan väl inte undgå att vara medvetna om att förvaltningskontorets tillkomst har kommit att skapa åtminstone ett problem. Det är ju så i en hierarki, antingen den är stor eller liten, att livet till slut måste forma de inbördes förhållandena inom de medverkandes led. Det är pinsamt, och vi tycker inte om att syssla med det, men vi tvingas till ett ställningstagande. Då kanske vi skall erinra oss, att det här inte bara förekommer förvaltande uppgifter utan att detta hus framför allt är till för den svenska politikens behov. Vi är här i kammaren av politiska skäl, och vi arbetar under ledning av en talman, som alltid företräder oss då någon i gruppen skall företräda helheten. När det då gäller att utbilda den hierarkiska ordningen får vi ta hänsyn till att det är det politiska arbetet som dominerar vår tillvaro i detta hus. För valtningsuppgifterna är väl viktiga och betydande att vårda, men det är dock den mera tjänande uppgiften. Så, herr talman, ser jag på detta problem, och det är därför som jag yrkar bifall till reservationen.